Fru talman! När fru Sigurdsen talade, fick jag en känsla av att religionen kommer att behandlas annorlunda i förskolan än i den obligatoriska skola vi nu har, Jag skulle vilja fråga om det kommer att bli så och om lärarnas ställning kommer att bli annorlunda. I så fall vore mycket vunnet.
Fru talman! För fru Marklund vill jag påpeka att de områden som prioriterats i årets statsverksproposition är arbetsmarknadspolitiken, arbetsmiljön och barntillsynen. När vi inom LO märkte tendenserna i kommunerna, gjorde vi ett uttalande om att barntillsynen måste prioriteras. Den prioritering man från statsmakternas sida gör av barntillsynen i årets budget borde ske även i den kommunala budgeten. Att i år begära ”på ett bräde” 150 miljoner kronor för att klara ett övertagande av personalkostnaderna för barnstugeverksamheten, anser jag vara orealistiskt, fru Marklund, alldenstund vi år 1970 fick en höjning av driftbidraget och avser att ta upp frågan, när barnstugeutredningen kommer med sitt slutliga förslag. Fröken Eliasson säger att förskolan är ett flytande begrepp i barnstugeutredningens diskussionspromemoria. Vi för fram förslaget som en frågeställning över huvud taget. Vi vill ansluta oss till idén och kalla all verksamhet förskola. Fröken Eliasson försöker utveckla det hela och talar om olika moment i verksamheten; barnen sover, barnen äter. Ja, men om man läser diskussionspromemorian riktigt är begreppet vård också pedagogik. Det ligger pedagogik i alla moment, oavsett vad personalen sysslar med i förskolan, I varje fall har jag lärt mig detta under arbetet i barnstugeutredningen. Jag tror att man får ett bättre grepp om vad som menas med pedagogik i det här sammanhanget, om man grundligt tar del av den promemoria som barnstugeutredningen givit ut.
Fru talman! Med hänsyn till den väntande middagen skall jag avstå från den frestande möjligheten att ge mig in på en lång diskussion om förskoleverksamheten. Jag skall bara ta upp ett par av de saker fru Sigurdsen var inne på. Hon säger att allting står i direktiven. Hon frågar: Litar ni inte på direktiven? Litar ni inte på regeringen? Nej, tyvärr är regeringens förflutna på det här området inte så ärorikt, att man kan lita på alltför suddiga direktiv. När fru Sigurdsen åberopade ett uttalande riksdagen gjorde förra året med anledning av en motion just från fru Sigurdsen själv, skulle man kunna ställa samma fråga: Varför väcka den motionen? Litar inte fru Sigurdsen på regeringen? Och varför skriva in detta så noggrant i ett riksdagsutlåtande om inte för att utöva ett tryck på regeringen? Det är precis samma sak som vi är ute efter nu. Detta gäller även frågan om ökat stöd åt de kommuner som har stora svårigheter att klara av den ökade barntillsyn som de själva vill ge. Där vill vi ha ett kraftigare tryck på regeringen att helt enkelt göra större insatser. Även om det är tacknämligt att det nu kanske sker en snabbare utbetalning av kommunalskatt genom propositionen 84 löser inte det de ekonomiska problemen. Kommunerna behöver få mera pengar, inte bara få dem snabbare, Fru talman! För att undvika missförstånd skall jag be att få klargöra att jag icke yrkar bifall till reservationen 8, eftersom riksdagen tidigare i dag har fattat ett beslut som överensstämmer med den reservationen. Det finns ingen anledning att ytterligare tynga kammaren med ett beslut på den punkten,
Fru talman! Motionen föregående år gällde att man skulle se över formerna för och konstruktionen av statsbidraget. Då svarade riksdagen att det skulle vi ta ställning till när vi behandlade barnstugeutredningens förslag. Inom socialdepartementet pågår det också ett utredningsarbete när det gäller finansieringsfrågorna av detta. Till sist: herr Romanus litar inte på utredningen och på regeringen när det gäller att utreda formerna för en obligatorisk, allmän förskola för alla barn, Kan herr Romanus möjligen lita på mig om jag, som sitter med i utredningen, säger att jag skall verka för det?

Herr talman! Under den här punkten behandlas bidrag till kommunala familjedaghem, Vi vet att samtidigt som kvinnorna i ökad utsträckning söker sig ut på arbetsmarknaden så ökar behovet av barntillsyn och därmed också av samhällets insatser på det området. Även om det skett en väsentlig utbyggnad av barntillsynen under de senare åren täcker inte denna på långt när det behov som finns. Utan tvivel är kommunernas kostnader för daghemsverksamheten en återhållande faktor, och inte minst är kostnadsläget för kommuner med svagt skatteunderlag besvärande, Därför är det angeläget att vi vidtar åtgärder för att tillvarata de möjligheter som finns genom en utbyggnad av familjedaghemsverksamheten. Den möjligheten har statsmakterna tidigare försummat. Det var först 1968 som riksdagen fattade beslut om statsbidrag till kommunala familjedaghem. Men samtidigt som dessa statsbidrag infördes knöts till bestämmelserna regler som starkt begränsar möjligheterna till denna form av barntillsyn, nämligen de s.k. kvotoch balansreglerna, Enligt kvotregeln utgår statsbidrag endast under förutsättning att den organiserade barntillsynen nått en viss omfattning, uttryckt i platser per antal invånare i en kommun. För det första tiotusentalet invånare krävs minst en plats per 200 invånare. Det blir alltså 50 platser. För invånarantal därutöver krävs minst en plats per 100 invånare. Bidraget utgår sedan endast för familjedaghemsplatser som ligger ovanför en på sådant sätt beräknad gräns.

Jag skall ta ett exempel från mitt eget län, Där finns en kommun som heter Tingsryd, en ny kommun som bildades den 1 januari 1971. Kommunen har cirka 15 200 invånare och är uppbyggd på ett flertal mindre orter med ett avstånd till centralorten Tingsryd på mellan en och två mil. Det är en kommun med ett svagt skatteunderlag, en kommun där befolkningens medelålder är hög. Det är en kommun med ganska stor glesbygd, där verksamheten är jordoch skogsbruk. För den här kommunen verkar kvotregeln så att det alltså skulle finnas ärygt 100 platser i daghem eller familjedaghem för att statsbidrag skall utgå till familjedaghem utöver detta antal. Då är frågan: Vilka effekter får reglerna på en kommun med denna struktur? Ja, reglerna innebär ju att om de tidigare nämnda 100 platserna fördelas på exempelvis 50 platser i barnstuga och 50 platser i familjedaghem så utgår inte statsbidrag för ytterligare platser i familjedaghem, eftersom statsbidraget enligt balansregeln inte utgår för flera familjedaghemsplatser än antalet statsbidragsberättigade platser i barnstuga. Eftersom centralorten inte har så stor befolkning finns det strängt taget inte underlag för en barnstuga på den platsen. Det är otänkbart att man då skulle använda denna tätorts barnstuga för de kringliggande orterna eftersom avstånden är stora, Om familjeministern funnits här inne nu hade det varit intressant att diskutera detta med henne. Jag skulle ha velat fråga henne hur hon vill att man skall ordna barntillsynen i en kommun av just det här slaget.

Utskottet framhåller att denna fråga behandlats tidigare och att det inte har hänt något sedan statsbidragen till familjedaghem infördes.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

Herr talman! 1962 tillsattes den statliga familjeberedningen som bl.a. fick till uppgift att syssla med servicen till barnfamiljerna. Man visste då att bristen på barntillsyn var ett av de allvarligaste hindren för jämlikhet mellan män och kvinnor. Man visste också att denna brist skulle kvarstå under lång tid även om utbyggnaden av barnstugor skulle överträffa alla förväntningar. Det naturliga hade då varit att man hade frågat sig: Hur skall vi så snabbt som möjligt få fram något som täcker bristen? Svaret vet vi alla i dag. Man borde ha sett till att få fram familjedaghem som kunde ge en tillfredsställande vård och tillsyn av barnen. Även om detta kanske inte är det bästa alternativet hade det ändå varit betydligt bättre än de lösningar som familjerna själva tvingades ordna om båda föräldrarna ville ha förvärvsarbete. Trots många påstötningar tog inte familjeberedningen itu med den frågan. Först 1966 tillsattes en särskild familjedaghemsutredning. Och inte förrän 1970, dvs. åtta år efter det att familjeberedningen hade tillsatts, kunde man betala ut de första statsbidragen till familjedaghemmen. Man började alltså i fel ända. Det som borde ha gjorts snabbt, för att åtminstone på ett godtagbart sätt komma till rätta med tillsynsproblemen, fick vänta. Motiven härför var kanske olika, Det fanns hos en del socialdemokratiska debattörer en dogmatiskt betingad motvilja mot familjedaghemmen, och det ironiska är att den fick till konsekvens just de nackdelar som man ville undvika: man försenade en rimlig ersättning till daghemsbarnvårdarna och man försenade en kvalitetshöjning av familjedaghemmen.

Och så dröjde det ytterligare två år. Regeringen och familjeministern är naturligtvis ansvariga för detta, men det kan hända att fru Sigurdsen, som ju har goda kontakter med Landsorganisationen, på den här punkten kan ta åt sig en del av den tvivelaktiga äran. Så småningom blev ändå motståndet mot de här statsbidragsbestämmelserna alltför orimligt, och då infördes bidragen, men med sådana regler att de bara kunde utnyttjas till ungefär en fjärdedel av det budgeterade beloppet förra året. Man har inte kunnat använda mer än 6 miljoner av de anslagna 23. Jag nämnde under behandlingen av den förra punkten en skrivelse från tre kommuner med i dag socialdemokratisk ledning: det är Haninge, Tyresö och Botkyrka. Jag ber att få citera ur den, för det kan, utöver vad Rune Gustavsson i Alvesta anförde, också ge en viss praktisk belysning av hur man i kommunerna upplever de regler som finns för närvarande. Så här skriver man: ”Situationen inom barntillsynssektorn är nu så tillspetsad, att man i flera kommuner tvingats begränsa familjedaghemstillsynen huvudsakligen på grund av statsbidragsbestämmelserna. Vi är medvetna om det angelägna i att i första hand satsa på institutionell barntillsyn och kommer alldeles oavsett hur statsbidragsfrågan för familjedaghemsverksamheten i framtiden löses att även i fortsättningen i första hand använda våra resurser på denna sektor till att bygga barnstugor. Under uppbyggnadsskedet har det dock visat sig fördelaktigt att kunna använda familjedaghemsverksamheten som en ”buffert”. Detta har gjort att man trots bristen på institutionell barntillsyn hittills i betydande utsträckning kunnat tillgodose behovet av barntillsyn. Kommun efter kommun passerar emellertid nu ”taket” för statsbidrag och tvingas av ekonomiska skäl inskränka verksamheten. Konstruktionen av statsbidraget till familjedaghemsverksamheten är relativt ny. Den inbyggda avsikten att samtidigt stimulera utbyggnaden av barnstugesektorn ansluter vi oss till i princip. Men det kan inte vara riktigt att unga expansiva kommuner skall behöva inskränka en nödvändig samhällsservice för att de missgynnas på grund av befolkningsstruktur och regional obalans.” Mot denna bakgrund vill man aktualisera frågan om ändrade statsbidragsbestämmelser. Det här är alltså inte några konstruerade invändningar, utan det är en verklighet som går ut över de barnfamiljer som behöver tillsynen. Hur många familjedaghem som totalt finns i landet är väl svårt att säga. Enligt 1966 års undersökning hade man 60 000 privata familjedaghem; det är antagligen flera nu. Dessutom har vi hört här i dag att man beräknar att det finns drygt 30 000, kanske 35 000 platser med kommunala bidrag. I de kommuner som förra året fick statsbidrag för 1969 fanns det 16 000 platser, alltså ungefär hälften. I år är det kanske drygt 20 000 platser i de kommuner som får statsbidrag; det är inte avgjort ännu, för ansökningarna har just inlämnats. Men de får inte bidrag till alla sina platser, Trots att man för de första två åren har fått lov att räkna in i bidragsunderlaget även planerade platser — inte bara verkliga barnstugeplatser — är det flera tusen platser i de här kommunerna som de inte får statsbidrag för. Sedan tillkommer platserna i de kommuner som över huvud taget inte har ansökt. Enligt vår mening borde man avskaffa spärreglerna så att det verkligen blir en snabb effekt av det här bidraget. Bristsituationen är ju fortfarande, som vi var ense om under förra punkten, mycket akut. Det är klart att nackdelarna med spärreglerna minskar successivt i och med att barnstugebeståndet blir utbyggt. Men det kan man inte slå sig till ro med, för det är just nu under uppbyggnadsskedet som familjedaghemmen är verkligt angelägna. De kommer säkert att behövas i viss utsträckning även i framtiden, men det är nu, när vi inte har barnstugor, som familjedaghemmen borde stimuleras fram och som man borde se till att familjedaghemmen håller en sådan kvalitet och ger en sådan ersättning att man kan tala om en tillfredsställande tillsynsform och undvika att skapa ett nytt låglöneyrke för kvinnor på det här området.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

Herr talman! Tidigare diskuterade vi driftbidraget till barnstugeverksamheten, och vi har nu kommit till bidragen till de kommunala familjedaghemmen. Det föreligger en borgerlig reservation, och det har här förklarats att den går ut på att man vill avskaffa de kvotoch balansregler som hänger ihop med möjligheterna att få statsbidrag till denna verksamhet. Som utskottet framhåller infördes statsbidragsbestämmelserna med dessa regler 1968. Utskottet säger i sitt utlåtande att man inte finner skäl att ändra på de bestämmelser som riksdagen då beslutade om. Några siffror kan kanske vara intressanta i detta sammanhang. År 1968, då vi beslutade om statsbidraget, redovisades att det fanns 19 100 familjedaghem. I Socialvårdens resurser 1968-1975, där kommunerna själva har fått redovisa sin utbyggnad av både daghem, fritidshem och familjedaghem, säger man att man beräknar att vi 1970 har 32 000 — det stämmer kanske ganska väl — att vi 1971 har 35 000 och att vi 1975 har 56 000 platser i familjedaghemmen. Det är alltså kommunernas egna prognoser när det gäller den här verksamheten. Det har under årens lopp gjorts väldigt många undersökningar i kommuner, i länen genom de länsgrupper för dagoch fritidshem som vi har och på andra sätt, där man försökt få fram föräldrarnas önskemål och behov i fråga om barntillsynen. Jag tror att enligt nästan samtliga undersökningar som man har kunnat ta del av är det ett uttalat önskemål från föräldrarna att få daghem. Detta önskas av dem som inte har någon plats alls — i varje fall inte någon av samhället ordnad plats — för sina barn, Men också de som har sina barn i familjedaghem säger att de helst vill ha plats för barnen i en institution, alltså i daghem. Om det nu är en styrning från samhällets sida — vilket givetvis kvotoch balansreglerna innebär, i varje fall balansregeln — är alltså denna styrning helt i överensstämmelse med vad föräldrarna önskar i detta sammanhang. Det är säkert så att kvotoch balansreglerna behövs för viss tid framåt. Jag är inte övertygad om att vi alltid behöver ha dem, men i nuvarande läge är det säkert, som utskottet säger, befogat att man fortsätter med den konstruktion som vi har när det gäller familjedaghemmen, Herr Gustavsson i Alvesta visade här på ett kommunblock och frågade familjeministern om hon kunde tala om hur barntillsynen skulle ordnas där. Jag är visserligen inte familjeminister, men jag sitter bl.a. i barnstugeutredningen. Denna utredning har fått tilläggsdirektiv för något år sedan om att utarbeta en planeringsmetodik för hur kommunerna skall kunna klara det totala behovet. Jag kan till herr Gustavsson säga att vi är inne på att skissera olika modeller. Här är det alltså fråga om en planeringsmetodik som går ut på att klara barntillsynen för förvärvsarbetande föräldrars barn och för studerandes barn genom daghem, familjedaghem och provisoriska lösningar. Vi håller på att diskutera för olika strukturer av samhällen. Vi kan inte göra en modell som skall passa för Stockholm och tro att samma modell skall passa för Tingsryd. Det är således ett arbete på gång för att få fram en planeringsmetodik. Det finns också möjligheter att bygga en integrerad barnstuga i en kommun, där behovet av daghemsplatser kanske inte är så stort. Låt oss säga att det är en institution med 45 barn. Statsbidraget till daghem är då så konstruerat, att om två tredjedelar av barnen på daghemmet är där en tid av minst fem timmar, så får man statsbidraget för daghem för dessa 30 barn, men man får det också för de 15 barn som man eventuellt har bara tre timmar och för vilka man alltså driver vad vi kallar lekskoleverksamhet. Jag ger detta bara som ett exempel till herr Gustavsson i Alvesta för att visa att det redan i dag går att lösa den här problematiken men också för att visa på att barnstugeutredningen utreder frågan om en planeringsmetodik som skall tillgodose olika typer av kommuner med olika struktur. Jag tyckte att samtliga talare var väldigt enstämmiga, när de före middagspausen talade om betydelsen av en förskoleverksamhet för barnen. Man talade sig varm för att vi skulle få tilläggsdirektiv till barnstugeutredningen om en obligatorisk förskola, trots att vi från utskottets sida försökte hävda att det uppdraget har utredningen redan. Men det finns alltså, såvitt jag kunde bedöma under den diskussionen, en förståelse för att barnstugeverksamheten, förskoleverksamheten, har en mycket stor betydelse för barns utveckling. Vi hälsar ett sådant intresse och en sådan inställning med tillfredsställelse; vi är glada över att man har kommit fram till den inställningen i diskussionen om förskoleverksamheten. Det är inte så många år sedan vi kunde höra hur man ställde frågan: Är det verkligen bra för barn att vara i förskola, att vara i daghem? Men numera kan vi alltså skönja en positiv debatt. Det är därför litet förvånande när samma debattörer talar sig varma för en större utbyggnad av familjedaghemmen,. I många kommuner visar det sig ju, när man sätter sig ner och tittar på hur man bäst skall bygga ut verksamheten för förskolebarnen, att just den här styrningen innebär att det är förmånligare att bygga barnstugor. Och då vinner man ju, tycker jag, det syfte som vi här före middagsuppehållet var överens om, att så många barn som möjligt kan få komma till en barnstuga. Det är klart att familjedaghemsverksamhet kommer att behövas i mycket stor utsträckning för lång tid framåt — vi kommer säkerligen alltid att som komplement behöva en familjedaghemsverksamhet. Men vi skall då också ha klart för oss att det i en framtid måste bli så, att de barn som är i familjedaghem får detta kompletterat med någon form av kortare förskoleverksamhet — det måste ju ligga i linje med uttalanden som vi tidigare gjort. Herr Romanus insinuerar en del med anledning av vad som har stått i Ulla Lindströms memoarer och säger att LO eller Gertrud Sigurdsen kan väl ta åt sig en del av äran av att ha stoppat statsbidrag till familjedaghemmen. Eftersom den här frågan har tagits upp skulle jag vilja säga att LO kan ta åt sig en hel del av äran av att vi har fått en sådan fart på utbyggnaden av barnstugeverksamheten här i landet. Vi har så länge vi haft den här verksamheten aktuell alltid hävdat i diskussionerna att vi vill prioritera barnstugorna, förskolorna, framför familjedaghemmen,. Vi tycker att det är det väsentliga och anser att kommunernas barnstugeverksamhet måste bygga på institutioner. I dag säger flertalet debattörer detta, men vi har mycket länge varit ensamma om att kämpa för den inställningen.

Herr talman! Fru Sigurdsen redovisade här en del siffror rörande prognoser som kommunerna har gjort. Jag betvivlar inte alls de uppgifterna. Men det är inte den saken det här gäller. Fru Sigurdsen sade också att det är ett uttalat önskemål från föräldrarnas sida att få daghemsplatser och att nu försiggår en styrning i enlighet med föräldrarnas önskemål. Jag betvivlar inte det heller. Men det är inte detta vi här diskuterar, fru Sigurdsen. Jag tog upp det praktiska problemet, alltså hur det ligger till i vissa kommuner, men den saken gick fru Sigurdsen förbi. Vidare sade fru Sigurdsen att det inte går att lösa detta problem enligt en enda modell, och det är precis vad vi försöker att säga. Men i dag har vi en modell, och den passar inte in överallt. Genom att slopa de nuvarande reglerna skulle vi kunna få barntillsynen ordnad även i kommuner av det slag som jag här gav exempel på. Med nu gällande regler går det att lösa problemen i exempelvis Tingsryd, sade fru Sigurdsen också. Nej, det gör inte det, fru Sigurdsen, ty dessa regler sätter en spärr för det. Fru Sigurdsen skulle tittat litet närmare på den karta jag visade över strukturen i den kommun jag angav. Där bor i centralorten omkring 2 000 personer; för övrigt är kommunen uppbyggd på ett antal mindre orter med varierande avstånd från centralorten. Detta gör att det inte finns underlag för en större barnstuga i centralorten, och avstånden är ett hinder för dem som bor i småorterna att utnyttja barnstugan. Slutligen berörde fru Sigurdsen också den diskussion som vi tidigare fört i dessa frågor och sade att det då inte hade visats något intresse för denna sak. Men här finns det ju ett intresse för att lösa barntillsynsfrågan, och det intresset försöker fru Sigurdsen nu få bort genom att hålla fast vid en modell som inte passar in i vissa kommuner. Fru Sigurdsen var också förvånad över att vi talade oss varma för familjedaghem. Ja, men det gör vi ju därför att familjedaghemmen är ett komplement. Det är inte så länge sen som det fanns ett kompakt motstånd mot familjedaghemsverksamheten från socialdemokraternas sida, fru Sigurdsen. Först efter många motioner och debatter i riksdagen gick socialdemokraterna med på att bevilja statsbidrag till familjedaghemmen — det var 1968 — men samtidigt införde man denna spärr.

Herr talman! Jag tror inte att någon vill ta ifrån LO äran av att ha drivit på utbyggnaden av barnstugorna, och eftersom detta är en vänlig debatt kan jag gärna tillägga att jag inte heller tror att någon vill ta ifrån fru Sigurdsen en stor del av den äran, Men när fru Sigurdsen säger att LO ensam har fått slåss länge för att prioritera barnstugorna framför familjedaghemmen, så betvivlar jag det. Jag vet inte att det från folkpartihåll någonsin har framhållits att de två lösningarna skulle vara likvärdiga. Det tror jag inte har förekommit. Vad som sagts är däremot att i det katastrofala bristläge som föreligger har vi inte råd att avvisa någonting. Och skall man bygga ut familjedaghemmen, så är det bättre att göra detta på sådant sätt att det blir bra kvalitet på dem, och så att de som tar emot andras barn får skälig ersättning. Det får inte bli ett nytt låglöneyrke att se efter barn, Därför är det nödvändigt att införa statsbidrag. Det är vad vi har sagt. Sedan vet jag inte om jag missförstod fru Sigurdsen, men jag uppfattade det närmast så att Ulla Lindströms historieskrivning var riktig, alltså att det var några påstötningar från LO-håll som gjorde att herr Sträng sköt på statsbidragen i två år, sedan familjeministern under hand hade fått ett löfte om sådana statsbidrag. Jag tycker att det är en ganska tvivelaktig ära, ty det är att göra det goda till det bästas fiende, i den situation vi har haft. Ingen bestrider att föräldrarna helst vill ha barnstugor. Men barnstugor har inte varit något alternativ i många fall. Man har haft att välja mellan å ena sidan kommunalt förmedlade familjedaghem med god ersättning, utbildning till dagbarnvårdarna och god kontakt med barnavårdsnämnden, och å andra sidan ingen hjälp alls från samhället. Det är detta som är verkligheten för oerhört många familjer. Frågan är då om det är någon så stor merit att förhala statsbidragen, om det är någon fördel att ha så krångliga bidragsregler att bidraget inte kan utnyttjas av många kommuner i dag. Det är inte någon motsättning i att tala för att man på sikt skall bygga ut en allmän förskola så fort som möjligt, och att hävda att man under utbyggnadstiden måste se till att få det näst bästa till familjerna och inte det som kommer i tredje hand. Det är helt logiskt och sammanhängande. De siffror som fru Sigurdsen nämnde visar ju att kommunernas vilja att bygga ut är god. Men det allvarliga är att man måste fråga sig: Finns den ekonomiska förmågan att klara denna uppgift?

Man kan också kombinera dessa två metoder. Men vad som inte är acceptabelt är att hindra en utbyggnad av den näst bästa tillsynsformen. I Haninge, som jag nämnde som ett exempel, har man i dag 208 familjedaghemsplatser som inte får statsbidrag, Nu kan man inte bygga ut familjedaghemmen mer; man har på grund av spärregeln helt enkelt inte råd med det. Vi diskuterade före middagen vem som litar på vem. Fru Sigurdsen sade att om jag nu inte ville lita på regeringen så kunde jag i alla fall lita på att hon skulle arbeta för allmän förskola. Ja, jag skall gärna medge, att jag hellre litar på henne än på många i regeringen. Men jag får kanske returnera vänligheten och säga att om fru Sigurdsen nu inte litar på vad jag säger, så borde hon i alla fall kunna lita på sina partivänner i Haninge, Tyresö, Botkyrka och många andra kommuner, som upplever dessa spärregler som ett reellt problem och som vill att de skall avskaffas. Det är beklagligt att inte utskottet vill medverka till detta.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan, eftersom jag glömde det i mitt förra inlägg. Vad herr Gustavsson i Alvesta tog upp i sitt inlägg, när han beskrev situationen i en kommun i Småland, tycker jag inte har så mycket med diskussionen om familjedaghem att göra. Det har att göra med problemen över huvud taget i en glesbygd. Glesbygdens problem när det gäller förskoleverksamheten är också någonting som barnstugeutredningen måste studera. Vi vet ju redan nu att det finns en försöksverksamhet med olika former av förskoleverksamhet där antingen förskolläraren är ambulerande eller barnen ambulerar eller — det är det senaste — man har inrett en buss som lekskola, Man får väl tänka sig olika modeller. När det gäller planeringsmetodiken för förskolan — som barnstugeutredningen har fått i uppdrag att utreda — går det, som jag sade till herr Gustavsson, inte att hitta en modell som passar alla kommuner. På den punkten är jag helt överens med herr Gustavsson. Vi håller på och studerar olika modeller för hur man skall kunna planera denna verksamhet i olika typer av kommuner. Att vi skall ha en bra kvalitet på familjedaghemmen är vi, herr Romanus, överens om, Det var väl detta som låg bakom det förslag som framlades i samband med statsbidraget. Vi fick då ett förslag om hur dagbarnvårdarnas verksamhet så att säga skulle vara konstruerad, om möjligheterna till utbildning för dagbarnvårdarna, om möjligheterna att få lekpaket. Att dagbarnvårdarna blir anställda av kommunen, alltså får anställningstrygghet, och att de i mycket stor utsträckning har börjat organisera sig i en facklig organisation, Kommunalarbetareförbundet, som har lyckats få till stånd ett kollektivavtal och som förhandlar om deras löner, innebär ju just en upprustning av familjedaghemmens verksamhet. Det är inga kommuner som hindras att inrätta vare sig daghem eller familjedaghem. Ekonomiska ramar har vi för all verksamhet, det må gälla barntillsyn eller annan verksamhet. Sedan vill jag till herr Romanus säga att det uttalande som LO senast gjort om kommunerna och daghemmen ingalunda vänder sig enbart mot de socialdemokratiskt styrda kommunerna; det vänder sig mot landets alla 465 kommuner — eller hur många det nu är. Det vänder sig alltså i mycket hög grad mot de borgerligt styrda kommunerna, eftersom de kommuner som börjat göra nedskärningar i det nuvarande ansträngda ekonomiska läget sannerligen inte bara är socialdemokratiskt styrda kommuner utan till övervägande del kommuner där de borgerliga partierna har majoritet. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till herr Romanus. Jag tror att det var herr Romanus som i den tidigare debatten i dag sade, att när folkpartiet föreslår någonting så har man alltid ekonomisk täckning härför; det hade man till och med fått beröm av herr Sträng för. Vet herr Romanus vad följden skulle bli, om man släppte kvotoch balansreglerna för statsbidraget? Det skulle kosta staten 22 miljoner kronor. Kan jag av herr Romanus få reda på hur han får täckning för dessa 22 miljoner kronor?

Herr talman! Fru Sigurdsen och jag tycks vara överens om att det med ett statsbidrag blir större möjligheter att få bra ersättning till dagbarnvårdarna och familjedaghemmen och därmed bra kvalitet på vården. Det är viktigt, ty det är bl.a. just det argumentet som legat till grund för våra krav på statsbidrag. Och det är det, som gör det så betänkligt att man från LO:s sida lyckades hejda och skjuta upp statsbidraget ett par år. Därmed försvårade man ansträngningarna att åstadkomma en ökning av ersättningen och en kvalitetshöjning på familjedaghemmen. Att LO:s senaste yttrande inte riktar sig enbart mot de socialdemokratiskt styrda kommunerna är nog riktigt. Jag tänkte närmast på en tidigare artikel av fru Sigurdsen som riktade sig mot socialdemokratiska kommunalpampar för att dessa inte följde partiprogrammet. Det finns nog kommuner av alla slag som kan tas som exempel i det här avseendet. Men det är obestridligt att när vi fick ett maktskifte, både i Storstockholm och i många andra delar av landet, från socialdemokratin till icke-socialistiska partier, så blev det samtidigt en väldig fart på daghemsbyggandet på många håll. Det kanske i vissa fall var en generationsfråga, men jag tror nog också att det berodde på att vi hade gått fram med daghemmen på vårt politiska program. Fru Sigurdsen frågar om det finns ekonomisk täckning för vårt förslag. Problemet har ju hittills närmast varit att man inte har kunnat utnyttja det anslag som riksdagen beviljat. Förra året utnyttjade man 6 miljoner av beviljade 23. Jag kan inte exakt säga — och det tror jag inte heller att fru Sigurdsen kan — hur många miljoner det skulle kosta att ta bort dessa spärregler; man vet inte i dag hur många platser som kommer att få statsbidrag. Det vet inte socialstyrelsen, och då tror jag inte att fru Sigurdsen heller vet det. Men att det i stort sett ryms inom det nuvarande anslaget vågar man nog förmoda.
Herr talman! Fru Sigurdsen gjorde ett mycket märkligt uttalande. Hon säger att förhållandena i den kommun jag tog som exempel inte har någonting med familjedaghemmen att göra utan att detta är ett glesbygdsproblem. Det var märkligt att representanten för utskottsmajoriteten kunde göra detta uttalande. Försök, fru Sigurdsen, att tänka litet utanför Stockholms horisont och försök att se till de problem som finns ute i landet i de olika kommunerna! Den kommun jag tog som exempel nybildades den 1 januari 1971. Den är så att säga fastställd och godkänd av statsmakterna. Den har en befolkning på 15 200 personer. Dess struktur är sådan att det förutom centralorten, som inte har större befolkning än 2 170 personer, finns sju mindre tätorter som ligger på ett avstånd av mellan en och två mil från centralorten. Kommunen har ett ganska svagt skatteunderlag. Men, fru Sigurdsen, även i denna kommun finns det liv och rörelse. Där bor förvärvsarbetande kvinnor, och det finns ett behov av barntillsyn.

Herr talman! I statsverkspropositionen, bilaga 7, begärs 400 000 kronor för ett planerat organ inom socialstyrelsen för undersökningar och information om lekmiljö och lekmateriel. Man kan nästan tro att man läser fel, men det är ändå ett faktum att det har begärts anslag för detta. Avsikten är att skapa ett lekmiljöråd. Behovet av denna verksamhet kan inte vara så stort jämfört med åtskilliga andra behov, som inte kunnat tillgodoses eller kan tillgodoses i fortsättningen. Det finns snart inte något område av människors liv där inte staten lägger sig i, befogat eller obefogat, för att styra folks handlande. Vi anser att det i nuvarande ekonomiska läge gäller att begränsa sig till det nödvändiga och försöka klara det. Om utskottets förslag bifalles finns det risk för att det föreslagna lekrådets verksamhet sväller, så att vi en dag om några år kanske har ett statligt lekverk med en generaldirektör i spetsen för en mängd anställda, som skall kontrollera barnens leksaker. Låt barnen leka i fred utan att vi lägger ut stora pengar för att politiskt styra deras lekar! Det gäller att använda statens medel på bästa sätt och motarbeta att de spills ut på exempelvis så tvivelaktiga åtgärder som inrättandet av ett lekråd. I reservationen 10 yrkas att de föreslagna 400 000 kronorna till lekrådet inte skall beviljas. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 10 vid punkten 14.

Herr talman! Jag skall inte hålla något längre anförande. Herr Åkerlind har utmålat framtiden så som om vi skulle få ett statligt lekverk med generaldirektör osv. Det låter naturligtvis fasligt skrämmande. Men jag tror att jag kan lugna herr Åkerlind med att det är fråga om ett lekråd. Också herr Åkerlind skulle ha nytta av ett lekråd så att han inte behövde ta denna fråga fullt så allvarligt som han har gjort. Vad skall detta råd syssla med? Det finns givetvis många uppgifter, bl.a. att ge barnen vettiga leksaker och en hel del andra ting i det sammanhanget. Jag har själv sysslat med en utredning just kring barns utemiljö och vet hur angeläget det är att man skapar möjligheter att erbjuda goda lekredskap osv. Jag behöver bara peka på det för att illustrera att det är väl motiverat att göra något i detta avseende.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
Herr talman! Jag finner det egendomligt att ett organ, i detta fall lekrådet, är tillsatt innan riksdagen beviljat pengar till organets verksamhet. För övrigt vill jag fråga herr Karlsson i Huskvarna, som säger att vi skall ha vettiga leksaker: Vad är en vettig leksak? Kan herr Karlsson i Huskvarna ge en definition på det?

Herr talman! Jag vill i anledning av motion nr 752, trots att den är avstyrkt av utskottet och trots att reservation ej är avgiven där, ändå till protokollet säga några ord i anledning av den angelägenhetsgrad som jag tillmäter den fråga som upptagits i motionen. I utskottets betänkande sägs, att toxikologiska laboratorieresurser finns för samtliga de områden som avses i motionen. Jag betvivlar inte att så verkligen är fallet. Men vad jag betvivlar — vilket också är motivet till motion nr 752 — är att dessa toxikologiska resurser skulle tillnärmelsevis vara tillräckliga. Jag vill här referera till ett uttalande i Aftonbladet den 17 januari 1971 av professor Maths Berlin vid hygieniska institutionen vid Lunds universitet, som säger: ”Folkhälsans möjligheter att kartlägga miljögiftspridningen i landet är så gott som obefintliga. Dess laboratorium är hårt nedslitet, lokalerna trånga och researchmöjligheterna ytterst magra. På toxikologisidan är det lika illa ställt. I Sverige finns i dag inte ett enda laboratorium som kan godkännas för toxikologiskt bruk.” Herr talman! Eftersom utskottet i sin skrivning framhåller att arbetsmiljöutredningen och miljökontrollutredningen har möjlighet att uppta denna fråga till behandling kan jag just nu avstå från något yrkande samtidigt som jag särskilt vill framhålla vikten av att yrkandena i motionen 752 upptas av dessa utredningar och bringas till en snar lösning.

Herr talman! Familjerådgivning är något mycket angeläget, och det vore önskvärt att fler familjer kunde nås av en sådan. Det är någonting som de flesta som yttrar sig i dessa frågor brukar vara ense om. Den försöksverksamhet som bedrivs, bedöms i regel också positivt. När utskottet avvisar motionsyrkanden om att man skall få en permanent organisation gör man det bara med hänvisning till att utredningar pågår — inte med någon negativ värdering av denna försöksverksamhet. I reservationen 11 vill man trycka på för att få en permanent organisation, Man tycker inte att det är tillfredsställande att det bara finns ett drygt tjugotal familjerådgivningsbyråer i landet. Reservanterna vill att familjerådgivningen skall bli en permanent organisation snarast möjligt, och man vill också ha riktlinjer för det. I avvaktan på det vill de ha en utökad försöksverksamhet som framför allt skulle innebära att fler primärkommuner kan engagera sig i denna familjerådgivning. Jag har botaniserat ytterligare något i socialdemokratiska familjepolitiska program. Det är på ett sätt en ganska givande läsning; programmen innehåller många vettiga ståndpunkter. Det tråkiga är bara att de inte förverkligas. I ett program från Socialdemokratiska kvinnoförbundet av år 1966 sägs att familjerådgivning bör stå till buds för alla. Nu kan man inte påstå att den gör det även om det i varje landsting skulle finnas en familjerådgivningsbyrå. Den måste vara nära till hands och fungera med en naturlig anknytning till den ort där man bor, för att det skall kunna sägas att den står till buds för alla. Tyvärr är den programpunkten långt ifrån sitt förverkligande, men riksdagen har i dag en möjlighet att trycka på, genom att bifalla reservationen 11. Reservationen 12 behandlar en motion om sexualrådgivning som jag och några andra folkpartister har väckt. Det är en delmotion, och därför skall jag inte nu gå in på någon utförlig motivering, utan det återkommer jag till när huvudmotionen behandlas, Vad som tas upp i det här sammanhanget är vårt förslag att man i anslutning till familjerådgivningsbyråerna också skall ge sexualrådgivning. Det finns ett stort behov av detta, vilket bl.a. framgår av tillströmningen till de rådgivningsbyråer som finns, framför allt i RFSU:s regi. Det finns utöver de senare också en byrå som drivs av ett landsting. Vi tror att det är önskvärt att man har denna verksamhet i anslutning till familjerådgivningsbyråerna för att också kunna behandla de sexuella frågorna som en del av allmänna samlevnadskomplex.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

Herr talman! Jag gratulerar herr Romanus till hans botaniserande i de socialdemokratiska källskrifterna, och jag önskar honom all framgång i fortsättningen i det arbetet. Där finns säkerligen mycket av värde att finna i sociala frågor. Fortsätt alltså gärna med det, och kom tillbaka i debatterna! Vi skall lyssna på herr Romanus. Men skillnaden mellan herr Romanus och oss är ju att herr Romanus slår in öppna dörrar. Det är ju ingenting som hindrar landstingen att bedriva social rådgivningsverksamhet på detta sätt. Det är många som gör det, och ingenting hindrar att de gör det i fortsättningen. Vad motionärerna nu vill är att det skall bli en permanent anordning, men en sådan anser vi skall föregås av undersökningar i de utredningar som pågår på detta fält. De bör först vara klara med sitt arbete. Det är sedvanlig praxis i svensk riksdagspolitik att göra på detta sätt. Man motionerar, därefter tillsätts utredningar som får lägga fram sina förslag, vilka sedan leder fram till att man får reformerna genomförda. Vi har 1965 års abortkommitté, socialutredningen och SPRI med en särskild arbetsgrupp, herr Romanus, När de är klara anser också vi att det kan vara dags att genomföra de förslag som motionärerna och reservanterna här talar om. När det sedan gäller sexualrådgivningsklinikerna finns det likaledes möjligheter för landstingen att bedriva denna verksamhet precis på samma sätt som förut. Ja, något nytt har inte framkommit utöver vad jag framhållit i replik till herr Romanus, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kan i allt instämma i vad herr Romanus har sagt, men låt mig ändå som motionär anföra några synpunkter. Försöksverksamheten med familjerådgivningen har pågått ett tiotal år, och det har stått klart för alla att behovet av rådgivning är mycket stort.

Det är därför angeläget att organisationen blir permanent så snart som möjligt, men det är också viktigt att den vidgas innehållsmässigt och därtill vidgas så att primärkommunerna kan erhålla statsbidrag till verksamheten, Jag anser inte att en vidgning till primärkommunerna på något sätt skulle vara störande eller hindrande för en utredning. Det skulle, tycker jag, tvärtom ge bredare underlag när man en gång skall taga ställning till den framtida utformningen och den framtida organisationen, Herr talman! Även jag ber att få yrka bifall till reservation nr 11. Jag yrkar också, utan att närmare motivera det, bifall till reservation nr 12.

Herr talman! I reservationen 13 som avgivits vid punkten 20 beträffande bidrag till S:t Lukasstiftelsen begär ett antal reservanter från samtliga borgerliga partier att anslaget till stiftelsen i fråga skall höjas från av departementschefen förordade 60 000 till 80 000 kronor, alltså en höjning med 20 000 kronor. Några data angående S:t Lukasstiftelsen och dess verksamhet kanske kan vara av intresse. Den är en ekumenisk sammanslutning som tagit till sin uppgift att försöka hjälpa människor som på grund av nedsatt hälsa, främst förorsakad av psykiska kontaktsvårigheter, har svårt att finna sig till rätta i vårt samhälle, vilket av olika orsaker tyvärr tenderar att bli alltmer ”svårkontaktbart”.

Bara i Stockholm har stiftelsen haft 9 100 besök. Av dessa var 40 procent remitterade av läkare och sjukhus. Nämnas bör också att till stiftelsen är knutna bl.a. läkare, psykologer och psykoterapeuter — sammanlagt ett 40-tal personer. På grund av den alltmer ökande betydelse som denna ”rådgivningsbyrå” fått och får i vår alltmer stressade omgivning och den ej obetydliga expansion som blivit en följd därav men ävenledes på grund av de allt dyrare omkostnaderna av olika slag har stiftelsen fått allt svårare att få de anslagna medlen att räcka. Det är vidare att märka att anslaget på 60 000 kronor varit oförändrat i ett par år, vilket som var och en förstår har sina konsekvenser i dessa av prishöjningar hårt drabbade tider, Stiftelsen har ett kännbart budgetunderskott. Man baserar sin inkomst bl.a. på besöksavgifter. Dessa är i dagens läge 40 kronor per besök. Många har tyvärr små möjligheter att betala dessa avgifter, men ingen avvisas utan alla får råd och hjälp. Summan av dessa ej betalda avgifter för besök, vilka stiftelsen sålunda stått för med egna medel, utgjorde i fjol 120 000 kronor. Den begärda anslagshöjningen på 20 000 kronor kan i detta perspektiv utan tvekan anses som i högsta grad modest. Att utskottet avstyrkt motionen 190 i denna fråga utan ett enda ord till motivering torde bero inte på någon avog inställning i och för sig utan fastmer på att summan 20 000 kronor i dagens mångmiljardrullningsbudget är så liten att den försvunnit av bara farten. Om sålunda summan i de stora samhällsperspektiven är att betrakta som en småsak, så är den ur stiftelsens synpunkt synnerligen värdefull. Det vore därför ytterst tacknämligt om kammaren härvidlag hellre ville fria än fälla och ville tillerkänna S:t Lukasstiftelsen denna i och för sig rätt obetydliga summa. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 13.

Herr talman! Med instämmande i den redogörelse för S:t Lukasstiftelsens ställning som har lämnats av herr Nisser vill jag också yrka bifall till reservationen, Det skulle vara överflödigt att diskutera den här punkten i dag, om vi hade varit ännu mera eniga än vad utskottets ordförande pekade på inledningsvis. Jag tycker att det skulle vara en hederssak för kammaren att biträda den här blygsamma ökningen, som främst hänför sig till en kostnadsfördyring som strängt taget inte vederbörande rår för men som däremot våra makthavande i regeringsställning har ett visst ansvar för. Hade vi undvikit den inflation som vi alla lider under på alla områden, hade ju inte den här framställningen behövt göras i dag, utan då hade det gamla anslaget kanske kunnat räcka, Jag har exempel på den värdefulla insats i fråga om medmänskligt arbete — som inte täcks av de vanliga kanalerna — som S:t Lukasstiftelsen utför. Jag skall inte belasta kammarens protokoll och tid med att dra fram de exemplen i dag, men under påskferien har jag haft kontakt med människor som oreserverat kan ställa sig upp och vittna om vilken tillgång det har varit att denna verksamhet finns. Med de orden ber jag att få yrka bifall till reservationen 13.

Herr talman! Herr Hyltander menade att det var regeringspolitiken i det här landet som hade förorsakat att man måste begära mera pengar till Lukasstiftelsen. Orsaken var alltså inflationen, Vi får väl vara tacksamma för att herr Hyltander begränsade sig till den sidan och inte ville göra regeringen ansvarig också för att det fanns människor som hade råkat på sned i livet. Detta bara sagt som en liten kommentar med anledning av de skäl som angetts för att man vill ha mera pengar till Lukasstiftelsen. Jag kan gärna säga att det är väl ingen här i kammaren som inte instämmer i att det här är en viktig sak. De beslut som har fattats har i varje fall under de senaste åren tillkommit i enighet i riksdagen. Men här radar ni upp det ena önskemålet efter det andra om att vi skall öka statens utgifter, och när vi håller på det förslag som föreligger säger herr Nisser att det inte finns en rad till beskrivning av varför vi gör det. Det finns ju argument sedan tidigare. Här är det fråga om en skillnad på 20 000 kronor, och det är klart att vi kunde ha gjort en skrivning på den punkten. Men det finns ingen anledning att motivera utskottets förslag, eftersom skillnaden är av ekonomisk art och det inte råder delade meningar om själva syftemålet med Lukasstiftelsen. Herr talman! Jag har ingen anledning att fördjupa mig i den här frågan längre, eftersom den är en gammal bekant som riksdagens ledamöter mycket väl känner till. Nya argument har inte kommit fram, och därför yrkar jag helt enkelt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle vilja ta fasta på de ord som herr Karlsson i Huskvarna sade i inledningen av sitt anförande, nämligen att den verksamhet som S:t Lukasstiftelsen bedriver är en viktig sak. Det måste ju anses vara ganska betydelselöst i statsbudgethänseende att ”plussa på” de 20 000 kronor som det här gäller. S:t Lukasstiftelsen har ju varit föremål för motioner och diskussioner i riksdagen under hela 1960-talet, och eftersom jag var med om att motionera redan i 1960-talets början vill jag säga några få ord. Det är ju frågan om en samkristen verksamhet med utbildning i människovård och en själsvårdande, terapeutisk verksamhet som samhället, såvitt jag kan begripa, inte kan klara av helt och hållet. Här i Stockholm är det ju faktiskt bara S:t Lukasstiftelsen och mentalvårdsbyrån, förutom vissa privatpraktiserande läkare, som skulle kunna klara av det här arbetet. Lukasstiftelsen är ju också i en ekonomiskt prekär situation som gör att de 60 000 kronor som nu tillfaller den över statsbudgeten inte förslår, och det skulle vara betydelsefullt med de ytterligare 20 000 det här är fråga om. Det är ett underskott i budgeten för institutet och för stiftelsen på — om jag inte misstar mig — omkring 225 000 kronor. Vidare har verksamheten utvidgats väsentligt under de senaste åren, och det är ju ett motiv för att vi skulle kunna hjälpa stiftelsen mer än vad vi gjort. Förutom verksamheten i Stockholm finns det alltså ett tiotal mottagningar för själsvårdande verksamhet och för samtalsterapi. Låt mig nämna att här i Stockholm är det ett och ett halvt års väntetid för de klienter som söker sig till Lukasstiftelsen. Som här har antytts är det också genom läkarremiss de kommer till stiftelsens rådgivningsverksamhet. Det tyder ju på att det är en verksamhet som man inte kan klara av på annat sätt. Den utbildningsverksamhet som stiftelsen bedriver består i en tvåårig utbildning av bl.a. blivande sjukhuspräster. Det är alltså inte bara någon liten kursverksamhet det är frågan om, utan det är en ganska långvarig och djuplodande utbildningsverksamhet. Över 100 sökande var det senast, av vilka bara 30 kunde tas emot. Utöver Stockholm har utbildningsverksamhet också förlagts till Göteborg, Lund och Umeå. Jag skulle vilja ta fasta på herr Karlssons i Huskvarna bedömning av den här verksamheten, att det är en viktig sak, Detta håller jag med honom om, och det vore därför riktigt och väsentligt för oss att bifalla den reservation som nu ligger på riksdagens bord. Jag vill alltså yrka bifall till den.
Herr talman! Jag vidhåller vad jag sade om att Lukasstiftelsen är betydelsefull, men jag vidhåller likafullt vad jag också sade om att de 60 000 kronor, som utskottet föreslår, enligt vårt förmenande det här året får räcka.

Herr talman! Vi har en stor del av dagen diskuterat frågor av stor betydelse för barn och för föräldrar — om samhällets stöd till barnfamiljerna, om barntillsyn m.m. Jag har bara att konstatera dels att vi inte har resurser som räcker till, dels att vi ännu inte har gjort sådana prioriteringar att barnföräldrarna har blivit tillgodosedda och fått det stöd som kan vara rimligt från samhällets sida. Det är det ekonomiska stödet och servicen där som vi har diskuterat. Men vi upplever väl ständigt att föräldrar och barn behöver även annan service, såsom utbildning, upplysning och hälsovård. Vi hade här i riksdagen för några veckor sedan en debatt om barnmisshandel på grund av ett tragiskt fall. Det är så med oss människor att det skall hända någonting som orsakar tidningsrubriker för att vi skall vakna till. Men risken är att vi snart slår oss till ro igen, trots att samma saker sker ganska ofta. Ja, det sker ju vanligen inte sådan barnmisshandel naturligtvis som leder till dödsfall, men barnmisshandel — både fysisk och psykisk — är mer förekommande än vad vi i allmänhet tror. Det beror bl.a. på att föräldrarna får för litet undervisning och för litet upplysningar. Vi kan heller inte i dag säga att vi ser till barnens rättigheter särskilt väl. Vi har t.ex. inte någon ordentlig hälsokontroll för barnen förrän i skolåldern, Vi har barnavårdscentralerna, där de flesta distrikt redovisar hög besöksfrekvens när barnen är helt små, men den avtar sedan. Statsrådet Odhnoff har nu signalerat att det skall bli obligatoriskt att anmäla alla nyfödda till barnavårdscentralerna, och det är att hälsa med tillfredsställelse. Men en sådan anmälan måste kompletteras med regelbundna kontroller för att få något värde. Nu har det emellertid påbörjats en kontroll av barnen, nämligen hälsokontrollen av fyraåringar. Den har ännu inte fått den omfattning som alla väl anser vara angelägen, och orsaken härtill är att söka i läkarbristen. Men jag hoppas och tror att huvudmännen inom en snar framtid kommer att bygga ut den kontrollen. Vad jag där finner beklagligt är dock att vi inte skaffar oss någon garanti för att kontrollen når alla barn i de distrikt där den genomförts. Därför är vi några centerpartister som har motionerat om att fyraårskontrollen för barn görs obligatorisk och därmed blir en rättighet för barnen, inte som nu en rättighet för föräldrarna, som de kan utnyttja om de så önskar. Jag förstår inte varför vi är så främmande för att se små barn som enskilda individer med givna rättigheter. Det är inte så som det står i utskottets betänkande att kallelse till denna fyraårskontroll utgår till föräldrarna; det utgår endast en inbjudan, Vi vet emellertid att flertalet av föräldrarna hörsammar denna inbjudan, eftersom de inser värdet av den stora förmån som samhället här erbjuder. Men vetskapen om att en del barn uteblir eller kan utebli — och som utskottet skriver förmodligen just de barn för vilka det skulle vara särskilt angeläget med denna kontroll — gör att jag anser att vi bör tänka om. Vi skall inte erbjuda en förmån som barnen får endast om föräldrarna vill det, utan vi skall verkligen ge barnen denna förmån. I den departementspromemoria som föregick beslutet om denna fyraårskontroll stod det att kallelse skall utgå, men under den senare behandlingen har det som jag sade i stället bara blivit en inbjudan. Att kontrollen behövs visar det relativt stora antal remisser för vidare undersökningar som blivit följden av den hälsokontroll som förekommit. Men det kanske mest skrämmande är att det visar sig att så många barn är psykiskt störda, och prognosen för barn med sådan störning i den åldern är inte särskilt god, om barnen inte har några möjligheter att få hjälp. Herr talman! Jag känner så starkt för att alla barn skall få denna förmån att bli undersökta, att jag yrkar bifall till motionen 733, trots att utskottet har behandlat den så kallsinnigt.
Herr talman! Det låter säga sig, fru Olsson i Hölö, att de små barnen skall ha rättighet att bli undersökta, men det är bara ett teoretiskt resonemang. Små barn kan nämligen inte gå till läkaren utan föräldrarnas eller andra människors hjälp. Hur bra det än låter är det ändå ingen realitet. Utskottet skriver att en av orsakerna till att alla barn inte blir hälsoundersökta — och det är en mycket stor och väsentlig orsak — är att det råder läkarbrist här i landet. Det är uppenbart att om vi utökar denna undersökningsverksamhet måste det, hur man än vänder sig, vara läkare som skall göra undersökningarna, och då dras läkarna från andra viktiga uppgifter. Man kan naturligtvis tvista om vad som är lämpligast att läkarna sysslar med, men det är en avvägningsfråga, och den löser vi inte genom att bifalla den motion det här gäller. Fru Olsson sade att i den hälsokontroll av fyraåringar som förekommit har ofta just de barn saknats som verkligen skulle behövt komma till undersökningen, Jag tror det är riktigt. Men det har gjorts en annan undersökning på en viss ort i Sydsverige, och den som inte kom till läkarundersökningen där, det var läkarens egen son. Här står alltså uppgift mot uppgift om vad som kan vara riktigt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag sade, herr Karlsson, att det är på grund av läkarbristen som kontrollen inte har kommit i gång ute i distrikten. Men om man kommer i gång och skickar ut en inbjudan till föräldrar med fyraåringar, då är det väl meningen att man skall vara rustad för att ta emot alla barnen? Jag vidhåller att man ej kan ha det så löst ordnat att man inte når alla barn, utan vi måste se till att alla kommer med.

Herr talman! Tidigare i dag har skattefrågorna diskuterats här i kammaren, och den reservation som finns vid denna punkt i utskottsbetänkandet hör nära samman med den debatten. Det torde inte vara okänt för kammarens ledamöter att de ökade kostnaderna för hälsooch sjukvården har inneburit en våldsam stegring av kostnaderna för landstingen. Vid förra höstens landstingsmöte tvingades de flesta landsting att kraftigt höja sina utdebiteringar, och när man nu håller på med statarbetet visar kostnadsutvecklingen på nya höjningar. Det här medför betydande problem, och därtill kommer att landstingsskatten hårt drabbar lågoch mellaninkomstgrupperna på grund av skattens proportionella uttag. Enligt tillgängliga uppgifter har samhällets nettokostnader för hälsooch sjukvården fyrdubblats från drygt 2 miljarder år 1960 till omkring 9 miljarder år 1970. Därtill kommer betydande kostnader, som är svåra att mäta, liksom alla negativa konsekvenser för enskilda människor. Samhället lägger således ner betydande summor på att bekämpa sjukdomar. Däremot ger det inte på långt när de resurser som behövs när det gäller att förebygga ohälsa. Enligt vår uppfattning är det ofrånkomligt att göra större satsningar på det förebyggande området. Vi har från centerpartiets sida väckt en motion där vi har tagit upp den här frågan. Vi har hävdat att även om det har uträttats ganska mycket på hälsoupplysningens område genom såväl statliga och kommunala som enskilda initiativ, så återstår ännu mycket att göra inom den förebyggande hälsovårdsverksamheten. Vi menar att hälsovårdsupplysningen måste få en väsentligt bredare och djupare förankring i samhället och att den måste genomföras kontinuerligt och systematiskt om den skall kunna få önskad effekt. Den måste också bli en naturlig och gemensam angelägenhet för hela vårt samhälle. Då flertalet samhällsfunktioner på ett eller annat sätt är starkt beroende av medborgarnas hälsotillstånd, menar vi att det bör vara ett allmänt önskemål att alla samhällsorgan genom samordnade, hälsobefrämjande åtgärder kan aktivt medverka till att avlasta vården och socialvården så mycket som möjligt. Det är dessa tankegångar som framförs i motionen, och det är den vi har följt upp i reservationen 14.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

Herr talman! Som herr Gustavsson i Alvesta nyss sade har sjukvårdskostnaderna stigit i oroväckande takt under de senaste åren. Trots det upplever vi att många människor som behöver vård inte kan få eller måste vänta alltför länge på vård. För att avlasta trycket på sjukvården har det under senare år varit en strävan att i större utsträckning satsa på öppen vård och sjukdomsförebyggande åtgärder. Det ligger helt i linje härmed att satsa pengar på hälsovårdsupplysning.

Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 14. Socialstyrelsen har för nästa budgetår begärt 5 990 000, eller nära 6 miljoner kronor, för hälsovårdsupplysning. Statsrådet har i propositionen prutat beloppet till hälften eller till 3 miljoner kronor. I motion nr 781 har det hemställts att beloppet skall höjas med 1 miljon till 4 miljoner kronor. Med hänsyn till hälsovårdsupplysningens betydelse har vi utskottsledamöter, som undertecknat reservationen 15, ansett att denna blygsamma höjning bör beviljas. Om reservationen bifalles innebär det ändå en kraftig minskning av medelsanvisningen i förhållande till vad socialstyrelsen anser sig behöva. Framför allt med hänsyn till det stora behovet av upplysning, främst bland barn och ungdom, om skadeverkningarna av bruket av tobak, alkohol och narkotika är den i reservationen yrkade höjningen av anslaget befogad. Här gäller det dessutom en utgift som egentligen inte är någon utgift; om hälsovårdsupplysningen får avsedd effekt innebär det att kostnaden för sjukhusvård och utbetalningen av sjukpenning minskar med ett belopp som kanske många gånger överstiger den summa som ges ut på hälsovårdsupplysning. På sikt bör alltså en ökning av detta anslag vara en samhällsekonomisk vinst. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationen 15.

Herr talman! Att komma till rätta med tandsjukdomarna är en viktig uppgift i den förebyggande hälsovården. Ingen vill förneka att från samhällets sida har åtgärder vidtagits under senare år som lett till förbättringar på detta område. Som exempel kan nämnas folktandvården och skoltandvården. Dock har bristen på tandläkare starkt bidragit till att många människor inte i tid fått sina tänder undersökta. Det är självfallet så att för många människor med små inkomster har även kostnaderna i det här sammanhanget varit av avgörande betydelse. Vad som har brustit från samhällets sida är upplysningen till allmänheten hur man på bästa sätt vårdar sina tänder och därmed minskar tandsjukdomarna.

Genomförandet av ett sådant tandhälsovårdsprogram är en kommunal uppgift, men en statlig utredning borde kunna dra upp lämpliga riktlinjer, och staten skulle eventuellt kunna bidra ekonomiskt vid genomförandet av ett sådant program. I betänkandet pekar utskottet på att till socialstyrelsens hälsovårdsdelegation är knuten en arbetsgrupp, som håller på att arbeta med denna fråga. Det är glädjande att så är fallet. Jag kommer ej att yrka bifall till motionen, men förhoppningen är att denna arbetsgrupp som nu arbetar med denna fråga snarast kommer fram med ett förslag till ett tandhälsovårdsprogram — något som vi i vår motion efterlyser.

Herr talman! Dagens debatt om socialutskottets betänkande har berört en rad viktiga frågor, som alla har det gemensamt att de utgör väsentliga delar i den sociala trygghetspolitiken. Genom den punktvisa behandlingen av utskottsbetänkandet har de olika avsnitten blivit tämligen ingående belysta, medan det inte har varit möjligt att föra en mera övergripande debatt om socialpolitiken i dess helhet. Jag har inte heller begärt ordet för att under denna punkt ta upp någon principiell diskussion om socialpolitikens utformning sådan den presenterats i årets socialhuvudtitel. Låt mig endast i detta sammanhang säga att de snabba förändringarna i samhälle och arbetsliv ger en särskild tyngd och aktualitet åt just socialpolitiken, vilket också flera talare tidigare här i dag har understrukit. Om någon skulle ha hyst den uppfattningen att socialpolitiken väsentligt skulle ha minskat i betydelse för den enskilde, så visar utvecklingen på motsatsen. Socialpolitiken är i dag av avgörande betydelse för människornas trygghet i arbetsliv och samhälle. Vi har också inom ramen för våra resurser byggt upp ett trygghetssystem, som i många avseenden saknar motstycke, samtidigt som vi är medvetna om många kvarvarande brister och sociala orättvisor. Och vi kommer i 1970-talets samhälle att möta nya risker, som kan bli ett hot mot den trygghet som vi tillkämpat oss. Vårt sociala trygghetssystem är långt ifrån färdigt. Socialpolitikens andel av våra totala resurser har sedan 1960-talets början ökat från tio till nitton procent. Det betyder att de totala utgifterna för den sociala tryggheten har vuxit från 7 miljarder till 31 miljarder kronor om året. Siffrorna speglar en snabb och ständigt pågående utveckling av socialpolitiken, där de tunga posterna består av socialt motiverade överföringar till de sjuka, till de gamla, till de handikappade och till barnfamiljerna. Ingen kan bestrida att när arbetstiden förkortas, semestern förlängs, sjukpenningen höjs, karensdagarna avskaffas och vi gradvis växer in i ATP-systemet, betyder det en väsentlig utjämning av förmåner och ett förbättrat riskskydd för stora befolkningsgrupper. Socialpolitiken blir på väsentliga områden alltmera integrerad med våra insatser på hälsooch sjukvårdsområdet. Det är min bestämda uppfattning att det under 1970-talet tillhör våra allra angelägnaste uppgifter att just ägna de förebyggande åtgärderna allt större uppmärksamhet. Jag kommer därför över till utskottets betänkande och reservationerna på den punkt som nu behandlas. Jag vill då framhålla att den förebyggande hälsovården under senare år alltmer kommit i centrum för olika åtgärder. Låt mig bara nämna den viktiga verksamheten vid våra mödraoch barnavårdscentraler, som nu håller på att byggas ut till att också omfatta en allmän hälsokontroll av alla fyraåringar. Och låt mig peka på den stora betydelsen av skyddsympningarna, som nu sträckts ut även till en försöksverksamhet med skyddsympning mot mässling. PKU-testen av alla nyfödda barn är ett annat exempel på hur de förebyggande åtgärderna kan utvecklas och även — hoppas jag — kommer att utvecklas. Vi har också satt in ökade åtgärder för hälsovårdsupplysning och hälsoundersökningar, samtidigt som vi genom olika åtgärder har förstärkt den öppna, decentraliserade hälsooch sjukvården. I årets budget har det trots en hård prövning av nya utgiftsbehov lagts fram förslag om ökade resurser till hälsovårdsupplysning och hälsoundersökningar, och framför allt innefattar årets socialhuvudtitel på detta område en kraftig satsning på en utbyggnad av företagshälsovården och över huvud taget miljöfrågorna och hälsofrågorna på arbetsplatserna. Vi vet att fysiska och psykiska hälsorisker ofta har sin grund i missförhållanden i arbetslivet, som kan motverkas genom ökade förebyggande insatser från arbetarskyddet. Den förebyggande hälsovården vidgas därigenom till nya mycket viktiga områden. De senaste årens arbete med den förebyggande hälsovården har också alltmer riktat uppmärksamheten på sambandet mellan kostvanor, fysisk aktivitet och hälsa. Insatserna på hälsovårdsupplysningens område har bl.a. tagit sikte på att klargöra den fysiska motionens betydelse för folkhälsan. Inom socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation har utarbetats ett långsiktigt program för en allmän förbättring av kostoch motionsvanorna. Verksamheten har påbörjats och skall ske genom en intensifierad forskning, utbildning och upplysning där resurserna från staten, landsting, kommuner, företag och organisationer skall samordnas till målinriktade aktiviteter. Syftet är att ge individen ökade förutsätt ningar och valmöjligheter att förbättra hälsa och välbefinnande. Jag vill särskilt understryka de viktiga insatser som här kan göras av idrottsorganisationer, folkbildningsorganisationer och andra organisationer av skiftande slag. Sjukdomar och lidande kan vi inte avskaffa enbart genom ett aktivt friluftsliv och konditionsfrämjande kroppsövningar — det bör väl sägas. Men sannolikt skulle mycket kunna vinnas, om vi kunde vidga kretsen av människor för vilka ett aktivt friluftsliv blev en stimulerande och nödvändig del av deras livsföring. Detta blir så mycket angelägnare när vår fritid nu blir allt längre. Det bör understrykas att det i olika avseenden pågår ett omfattande planeringsoch utredningsarbete på hela det område som den förebyggande hälsovården utgör. Jag vill ha sagt detta, eftersom en av reservationerna till utskottets betänkande gäller just frågan om en utredning rörande de sjukdomsförebyggande åtgärderna. De utredningsfrågor som närmast tas upp i reservationen gäller planeringen av en långsiktig hälsovårdsupplysning. I dessa frågor pågår fortlöpande ett omfattande planeringsarbete i den till socialstyrelsen knutna hälsovårdsupplysningsdelegationen, som har en bred förankring och representation från olika myndigheter och organisationer. När det gäller frågan om den förebyggande hälsovårdens organisation har socialstyrelsen fått ett omfattande utredningsuppdrag av regeringen — ett uppdrag som skall genomföras i nära samråd med sjukvårdens huvudmän. Avsikten med detta utredningsarbete är att hälsokontroll och annan förebyggande hälsovård skall samordnas och organisatoriskt inordnas i den av samhället bedrivna hälsooch sjukvården. På företagshälsovårdens område har viktiga samrådsoch informationsuppgifter nyligen anförtrotts åt en nyinrättad företagshälsovårdsdelegation med allsidig representation från arbetsmarknaden, sjukvården och arbetarskyddet. Dessa exempel visar hur den förebyggande hälsovården i hög grad har ställts i förgrunden vid det pågående planeringsarbetet inom hälsooch sjukvården — och det är naturligt att så har skett med hänsyn till den stora betydelse som jag tror att vi alla tillmäter denna verksamhet. Herr talman! Jag har velat knyta dessa reflexioner till den punkt vi nu behandlar i utskottets betänkande.

Herr talman! Utan tvivel har det hänt ganska mycket under de senare åren beträffande den förebyggande hälsovården. Men enligt min och reservanternas mening har det inte skett tillräckligt. Här har samhället icke ställt de nödvändiga resurser till förfogande som erfordrats. Det är billiga pengar jämfört med de pengar som man får lägga på vård när sjukdom redan har inträtt. Men, herr talman, min avsikt är inte att närmare beröra reservationen utan min avsikt är att med några ord beröra den motion, som jag tillsammans med några kamrater undertecknat, nämligen nr 181. I denna talar vi om en riksomfattande statlig propagandakampanj för en bättre förebyggande hälsovård. Vi har talat om att det i denna kampanj utöver användande av massmedia, undervisningsväsendet och organisationerna är av största vikt att näringslivet engageras. Det bör inte vara svårt och det bör vara företagsekonomiskt riktigt att söka nedbringa antalet sjukdagar genom hälsofrämjande åtgärder.

De centralt framställda filmerna kan visas som förspel på alla biografer och i TV. Herr talman! Det vore säkerligen mycket mer att säga, men då min motion inte vunnit utskottets gillande och då reservationen av herr Gustavsson i Alvesta m.fl. i stort sett sammanfaller med motionens syfte, att genom förebyggande åtgärder förbättra folkhälsan, nöjer jag mig med att ansluta mig till reservationen och jag yrkar bifall till densamma. skulle kunna täcka behovet av kompetent läkarpersonal,

Herr talman! 1969 genomförde statsmakterna en nyordning beträffande läkarutbildningen. Hur den har verkat beträffande själva utbildningen kanske är för tidigt att ännu dra några slutsatser av, men den har haft vissa andra verkningar såsom den nu tillämpas, som är värda att något diskutera. Den diskussionen har i samband med behandlingen av den här punkten förts i en motion av herr Enskog m.fl., nr 184. Det är sedan länge bland sjukvårdens huvudmän en önskan att överflytta sjukvården från den alltmer ökande slutna vården till öppen vård. Av flera skäl anser man det vara rimligt och riktigt. Jag skulle kunna tänka mig att bakom den här nyordningen av läkarutbildningen låg en önskan att påskynda en sådan utveckling. I varje fall tycks tillämpningen av den ha blivit ett sådant påskyndande av den öppna vårdens utbyggnad. Det vore i och för sig inte någonting att säga om den saken, om den inte hade gått i den takten att mycket stora svårigheter i olika avseenden uppkommit inom den slutna vården. Läkarutbildningen förutsätter att de i utbildningen varande unga läkarna kommer till den slutna vårdens underläkartjänster och ersätter underläkarna. Men konsekvenserna av en sådan utveckling har snabbt visat sig i mycket stora svårigheter för bl.a. medicinoch kirurgklinikerna att fungera utan kompetenta underläkare. Det är inte enbart landsortslasaretten som har drabbats, utan svårigheterna har uppträtt mycket markant också på en hel del av våra centrallasarett.

Jag tror, herr talman, att det här är ett sådant exempel. Det är inte alls givet — och utskottet skriver inte heller så tvärsäkert — att läkartjänstutredningen i det här fallet är den rätta instansen. Jag skall citera utskottets skrivning i detta fall: ”Läkartjänstutredningen behandlar bl.a. frågan om vilka kategorier tjänster för läkare som skall finnas inom sjukvården innefattande bl.a. tjänster för läkare under vidareutbildning. Utredningens förslag skall framläggas senast den 1 juli 1971.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

Herr talman! Med anledning av motionen 184, där den aktuella vidareutbildningen av läkare berörs, vill jag anföra följande. Riksdagen beslutade om vidareutbildning och fördelning av läkare i enlighet med propositionen 35 år 1969, som herr Hamrin också sade. På s. 58—59 i denna proposition anförde departementschefen följande: ”Behovet av tjänster för läkare i underordnad ställning för specialistoch allmänpraktikerutbildning kan vid utgången av år 1975 uppskattas till drygt 3 500 vid sjukhusen och drygt 200 inom den öppna vården. Jag räknar med”, skriver han, ”att det också skall bli möjligt att bereda de läkare som så önskar tillfälle till fortsatt vidareutbildning. Detta innebär emellertid att de underordnade läkartjänsterna vid våra sjukhus i allt större utsträckning kommer att uppehållas av läkare som befinner sig under vidareutbildning. Läkarkarriären kommer således som regel att inledas av en huvudsaklig till sjukhus förlagd tidsbegränsad tjänstgöring — vidareutbildningen — varefter läkaren fortsätter sin verksamhet antingen som läkare i överordnad ställning vid sjukhus eller också helt utanför sjukhusen.

En förutsättning är dock att uppehållande av annan tjänst än för vidareutbildning direkt avsedd tjänst i princip inte skall kunna tillgodoräknas såsom vidareutbildningstjänstgöring. Vidare bör tjänsterna inte få uppehållas av andra än dem som skall fullgöra allmäntjänstgöring eller annan vidareutbildning. Slutligen kan tjänsterna inte få uppehållas för längre tid än som vederbörande läkare behöver för att fullgöra föreskriven tjänstgöring under vidareutbildningen.” I vår motion nr 184 framhålles att socialstyrelsen varit mycket restriktiv beträffande bl.a. omförordnande på underläkartjänster. Tidigare har många läkare, som redan är kompetenta för överläkartjänster, tjänstgjort som underläkare på s.k. utbildningstjänster. Detta har i stor utsträckning varit vanligt på de kirurgiska klinikerna, där man haft ett relativt lågt antal fasta tjänster i förhållande till antalet underläkartjänster. Övervägande delen av nuvarande underläkartjänster beräknas komma att utnyttjas för vidareutbildning. För närvarande har vi här i landet ett ganska stort underskott på läkare, men de som finns är i allmänhet duktiga och har en god utbildning. De under senare tid gällande administrativa reglerna för tillsättning av lediga underläkartjänster vid lasaretten med kompetenta befattningshavare har väckt stor oro och medfört svårigheter. Dessa svårigheter drabbar framför allt sjukhusen i landsorten — såväl centrallasarett och normallasarett som odelade lasarett. På många håll har arbetet hämmats väsentligt, vad det gäller både den öppna och den slutna vården i avseende på såväl kvantitet som kvalitet. Detta har omvittnats av flera sakkunniga i ansvarsställning. Man torde också kunna räkna med ytterligare försämring av lasarettens arbetsresultat, om underläkarnas rekrytering och anställningsregler inte förändras. De nya reglerna har skapat stor oro i underläkarkretsar för de framtida anställningsförhållandena och har medfört att många underläkare sökt och söker sig från lasaretten till andra tjänster, som synes ge dem en säkrare framtid. För direktionerna för våra sjukhus måste en aktiv och positiv personalpolitik anses som väsentlig och nödvändig för att upprätthålla en tillfredsställande standard på såväl läkare och sjuksköterskor som alla andra personalkategorier.

Detta hade ju varit naturligt om farhågorna varit omotiverade. I en artikel i nr 15 i år av Läkartidningen — artikeln är rubricerad ”Ett nödrop från Jönköping” — citeras en skrivelse från överläkarna vid Jönköpings läns centrallasarett till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i länets landsting. I denna står det bl.a.: ”Intill dess att nödvändiga förbättringar genomförs är det vårt krav att huvudmannen för tredje parten, dvs. patienten, öppet och otvetydigt deklarerar hur det är och varför. Det är också önskvärt — och obligat — att man vid ansvarsbedömning i nuvarande situation tar hänsyn till att våra medicinska resurser blivit otillräckliga utan vår förskyllan. Om patienten på grund härav vållas skada kan vi rimligen inte vara ansvariga. — — — Sjukvården är på god väg in i ett tillstånd av otillräcklighet, den vårdsökande allmänheten löper risk att inte få behörig behandling. — — — Efter 7-kronorsreformens genomförande har vakanser uppstått inom vissa specialiteter. Detta förklaras av att de är ”tunga'”. Tidigare kunde tjänsteinnehavarna kompenseras ekonomiskt. En väl så viktig orsak till specialitetsflykt är att utbildningsvärdet av tjänstgöring där har reducerats. Genom att underläkartjänster inom dessa ”flyktade” specialiteter står tomma uppstår tvånget av ett olämpligt utnyttjande av kompetent arbetskraft. Överläkare och biträdande överläkare på öronkliniken ingår sålunda i primärjouren, och vid röntgenavdelningen de tre biträdande överläkarna, Avtalsenliga konsekvenser av detta ger dem kompensationsledighet och därigenom reduceras deras adekvata ordinarie arbetsinsats. Från röntgenavdelningen inverkar dessa förhållanden på andra specialiteters verksamhet. — — — Inom biträdande överläkares kategori förmärks speciella tecken till oro. De var förespeglade förbättringar genom den nya sjukhuslagen. Det är uppenbart att dessa uteblir för många. När de försöker tolka läkartjänstutredningen ser de framför sig en framtid som avdelningsläkare — med sannolikt i vart fall inte bättre förhållanden. Många är besvikna och väl benägna att övergå till annan verksamhet. Vissa kliniker har ännu tillfredsställande rekrytering men kan ändå inte utföra optimal prestation. Patienterna får vänta på röntgenundersökning länge efter det att de fått sin remiss, för närvarande tre månader på en ventrikelundersökning. Anestesiavdelningen är överutnyttjad. Överläkaren har 100 timmars ”övertid” per fyraveckorsperiod. Man måste strypa programmen från opererande specialiteter. Öppna mottagningen vid ortopediska kliniken har i dag åtta månaders väntetid och på listan står 3 200 patienter. Sjukvårdsproblemen löses inte t.ex. genom att nya öppenvårdstjänster tillkommer. Varje ny medicinsk aktivitet utanför lasarettet kan medföra viss avlastning men kräver motprestation i form av klinisk utredning och åtgärd. Den "etablerade" lasarettsvården måste förstärkas på platsen. Överläkarna trycker hårt på att kapaciteten måste ökas nu. Den får inte fördröjas tills stora kontingenter med läkarexamen utexaminerats.” Av vad jag här har föredragit framgår, herr talman, ganska klart situationen på sjukvårdsområdet.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 16. Denna reservation tillgodoser de önskemål som framställts i motionen 184.

Vi kan väl inte säga att de initiativ som har tagits under den tiden har varit helt resultatlösa. Det fattades beslut på 1960-talet om en professur just i invärtesmedicinsk allergologi här i Stockholm. Den kom till stånd men ändrades innan den besattes till professur i dermatologisk allergologi. Det är nog så riktigt att den finns. Men det är den enda akademiska lärartjänst som vi har i det här ämnet och som skall kunna främja forskning och bredare utbildning i vårt land. Jag vill instämma helt och hållet i vad min kamrat på Uppsalabänken nyss har sagt om behovet av åtgärder när det gäller allergologi. Det behövs invärtesmedicinsk allergologi i utbildningssammanhang, och förutsättningen för att man skall få det ämnet med är ju att det upptas som en specialitet i den särskilda specialitetskungörelse som herr statsrådet ger ut med jämna mellanrum. Senast vi diskuterade den här frågan var 1969, och det var just i samband med att vidareutbildningen av läkare var högaktuell.

Fortfarande är ett riksdagsutskott lika optimistiskt och tror att den här frågan skall behandlas inom nämnden för läkares vidareutbildning. Jag är inte lika optimistisk som utskottet — i varje fall inte om ett positivt resultat från nämnden. Vi skall komma ihåg att det inte bara var 1969 som man sade detta utan redan tidigare. År 1968 hade socialstyrelsen och även kanslersämbetet uttalat sig i anslutning till motioner som väckts och sagt att man förmodade att den nämnd, som enligt då föreliggande förslag skulle tillsättas, skulle komma att behandla denna fråga. Vad jag tycker att man har anledning att fråga nu, herr talman, är om den här nämnden över huvud taget ämnar uppta denna fråga till behandling inom den närmaste tiden. Jag vet att de krav som har ställts, i skrivelsens form från läkarföreningar och allergiker och som riktats just till nämnden, ännu inte är besvarade. Det är klart att detta inte är en lätt fråga, och jag vet precis vilka invändningarna kommer att bli. De kommer att bli desamma som förut: experterna är oense. Men, ärade kammarledamöter, den här bollen har vi nu länge hållit på att sparka mellan riksdag och utskott, mellan medicinalstyrelsen, socialstyrelsen och speciella nämnder. Just nu har herr Gadd fångat upp bollen och givit den, som jag tycker, en väldigt bra kick. Det är därför som jag står här och tänker göra det som herr Gadd inte gjorde själv, nämligen yrka bifall till hans motion. Jag gör det för att äntligen få riksdagen att ge ett kraftigt besked om att den här frågan måste vi få fram till någon lösning — det går inte att hålla på år efter år efter år och ge samma vaga besked. Jag sade nyss att jag vet precis varför det är svårt att lösa frågan: experterna är oense. Och man kan säga som det sades 1969 och även 1968: invärtesmedicinsk allergologi utgör inte ett område av medicinen som är väl avgränsat mot andra specialiteter. Det är alldeles riktigt. Men låt mig då fråga: Är t.ex. infektionssjukdomar eller långvårdsmedicin väl avgränsade områden? Just de båda är dock specialiteter enligt kungörelsen. Jag tror således att det skälet, att det här inte gäller ett mot andra specialiteter väl avgränsat område, inte är gångbart. Det andra skälet som förts fram är detta att allergologin både forskningsmässigt och utbildningsmässigt bäst skulle betjänas av att det blev en laboratoriemässig verksamhet. Men det är tveksamt om det skulle kunna lösa problemen. Det finns dock allergiska sjukdomar där man inte kan påvisa några som helst antikroppar eller reaginer, som det heter, och som speciellt är föremål för de laboratoriemässiga undersökningarna. Likafullt är de allergiska sjukdomar. Även om allergin inte är en sjukdom som sätter sig i ett speciellt organ, utan är en överkänslighet som kan ta sig uttryck i sjukdom i olika organ, så är den en företeelse som jag tror många av oss är bekanta med. Och medan vi bollar den här frågan, som jag sade, mellan olika instanser och myndigheter och låter den ligga nu hos experter, så vet vi en sak, herr talman, och det är att allergin vilar inte. Vi vet att de allergiska sjukdomarna ökar i antal. Vi vet att för de individer som lider av dem är det besvärande symtom och problem — hela den dagliga livsföringen försvåras för dem som lider av allergier.

Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till herr Gadds motion.

Herr talman! I anslutning till motionen 184, som har nämnts här tidigare och som jag har medverkat till, vill jag framföra några synpunkter angående vidareutbildningen av läkare. På våra lasarett finns som bekant nu på medicinsk och kirurgisk klinik överläkare, biträdande överläkare och ett antal underläkare med som regel treårsförordnande och i ett flertal fall även sexårsförordnande. Alla dessa underläkare med långtidsförordnande har särskilt under senare delen av sitt förordnande mycket högt kvalificerade arbetsuppgifter. Enligt det beslut som riksdagen fattade 1969 om vidareutbildning och fördelning av läkare skall alla läkare efter den nya ordningen fullgöra s.k. allmäntjänstgöring, i vilken bl.a. ingår några månaders tjänstgöring vid klinik. Beslutet innebär vidare att ingen underläkare skall få förordnande längre än till dess han har uppnått formell kompetens. Detta medför att en mycket stor andel av underläkartjänsterna vid medicinska och kirurgiska kliniker kommer att vara besatta av nyexaminerade läkare med ringa praktisk erfarenhet, och dessutom kommer läkarna att bytas ut efter korta tidsintervaller, som regel efter två till fem månaders tjänstgöring. Departementschefen har också i propositionen 35 år 1969, som låg till grund för riksdagsbeslutet det året, framhållit att utbildningstjänster i fortsättningen inte skall få uppehållas för längre tid än vederbörande läkare behöver för att fullgöra föreskriven tjänstgöring under vidareutbildningen. Hurudant är nu läget i fråga om underläkartjänster vid våra lasarett i dag? Jo, riksdagsbeslutet 1969 har fått till följd att det är förenat med mycket stora svårigheter att rekrytera underläkare, framför allt till våra landsortslasarett. Detta beror på att underläkarna anser anställningsförhållandena där osäkra och därför söker sig till vad de anser vara säkrare befattningar. Huvuddelen av underläkartjänsterna skall nämligen efter 1974 vikas för utbildningstjänster, och sluttjänsterna blir mycket få. På det sättet har en uttunning av underläkarkadern pågått på vissa kliniker inom såväl centrallasarett som normallasarett och mindre lasarett, en uttunning som alltjämt fortsätter, till förfång för den vårdsökande allmänheten. En annan sak som har påverkat denna utveckling är att socialstyrelsen har varit mycket restriktiv då det gällt omförordnande på underläkartjänster. I motionen 184 har vi tagit upp detta problem och även följt upp motionen i reservationen 16. Jag vill här ett ögonblick gå tillbaka till det riksdagsbeslut som 1969 fattades med anledning av propositionen 35. Den propositionen behandlades i statsutskottets utlåtande nr 83, och till det utlåtandet var fogad en reservation avgiven av de moderata utskottsledamöterna, vilken just gällde inrättandet av nya läkartjänster.

Riksdagen bör därför nu inte binda sig vid vissa bestämda läkarkvoter.

Men, ärade kammarledamöter, det är just de problem som reservanterna då förutsåg som i dag är rådande på många av våra lasarett. Vi har i vår motion begärt att läkartjänstutredningen skulle få till uppgift att se över dessa problem och framlägga förslag till åtgärder, som skulle kunna förbättra situationen. Nu säger utskottet att läkartjänstutredningen behandlar frågan om vilka kategorier tjänster för läkare som skall finnas inom sjukvården, innefattande bl.a. tjänster för läkare under vidareutbildning. Vidare säger utskottet att utredningen skall framlägga sitt förslag redan den 1 juli i år, och mot den bakgrunden anser utskottet att det inte finns anledning att komma med några tilläggsdirektiv till läkartjänstutredningen. Jo, herr talman, det är verkligen vad som behövs. Läkartjänstutredningen ägnar sig inte åt frågans lösning på kort sikt, medan det är det nuvarande akuta problemet som vi har tagit upp i vår motion. Enligt de upplysningar jag har fått direkt från läkartjänstutredningen behandlar den frågans lösning på lång sikt men tar inte upp det akuta problemet, och det är detta som nu är verkligt påtagligt på många av våra lasarett i landsorten. Och som kommer att vara mycket framträdande under flera år framåt, om inte några åtgärder vidtas. Därför, herr talman, hade det verkligen funnits behov av tilläggsdirektiv för att över huvud taget få läkartjänstutredningen att se över detta problem., som måste lösas på något sätt. Jag vill därför yrka bifall till reservationen 16, där det just föreslås att läkartjänstutredningen skall få ta upp detta problem.